Herr talman! Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Börje Hörnlund markerade detta i sitt anförande.

Utskottet har även tidigare tydligt markerat sitt intresse av att frågorna om läkarförsörjningen behandlas mera ingående. Dessutom har utskottet givit regeringen till känna, genom ett utskottsyttrande föregående år, att frågorna om läkarförsörjningen måste övervägas mera samlat. Socialutskottets betänkande nr 22 har en mycket stor spännvidd, alltifrån sjukvårdens personalförsörjning till rättspsykiatri, från köer och kvalitet inom sjukvården till beredskapsfrågor och specialistvård över landstingsgränserna. En principiell sammanfattning är därför inte möjlig, utan jag vill begränsa mig till de avgörande argumenten för bifall till utskottets hemställan i de moment som olika reservationer anknyter till. När det gäller personalproblem och svårigheter att rekrytera personal till vårdområdet, nämnde jag att det är många instanser som behandlar dessa frågor, nu närmast regeringen i sitt arbete med den aviserade äldreomsorgspropositionen. Även Landstingsförbundet, Spri och socialstyrelsen har ägnat dessa planeringsfrågor stor uppmärksamhet. Problemen har också starkt påverkat den nyss träffade centrala löneuppgörelsen för bl.a. sjuksköterskepersonalen och övrig vårdpersonal. Uppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter har stor betydelse för möjligheterna till rekrytering både på kort och på lång sikt. Givetvis är vårdpersonalens löner av betydelse i detta sammanhang. Men av väl så stor betydelse torde vara en förbättrad personalpolitik, som syftar till att skapa mer utrymme för eget ansvar och engagemang i vårdarbetet. Inte minst belystes detta av Göte Jonssons berättelse om den dåliga erfarenhet som en sjuksköterska i Jönköpings län hade gjort. Situationen får inte utvecklas så som Göte Jonsson vittnade om.

Jag hoppas att Göte Jonsson tar med sig mitt budskap till landstinget i Jönköping för att få till stånd en förbättring på detta område. Regeringen har nyligen inbjudit Landstingsförbundets styrelse till överläggningar om situationen när det gäller personalförsörjningen. Vad som kan följa av dessa överläggningar är att utskottet anser att det i nuläget inte finns anledning att ta särskilda initiativ från riksdagens sida. Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. Ledningsfrågor och delegeringsmöjligheter inom sjukvården har redan bearbetats såväl av offentliga utredningar som av Spri, socialstyrelsen och Landstingsförbundet. I betydande grad har det redan lett till ett viktigt förändringsoch utvecklingsarbete inom landstingen, och arbetet fortsätter — förutom av de rent rationella skälen —- inte minst med stöd av den översyn som sker för att göra vårdarbetet mera attraktivt. Förhållandet är detsamma beträffande arbetstidens förläggning och längd. Dessa frågor behandlas dessutom av en särskilt tillsatt arbetstidskommitté. Av dessa skäl avstyrker utskottet reservation 3 och 4. Reservation 5 behandlar frågan om rätt till vård i annat landsting. Det finns ett väl fungerande regionalt samarbete mellan de skilda sjukvårdshuvudmännen. Detta har utvecklats med statligt stöd för att öppna möjligheterna till utjämning av köer inom de områden där ny medicinsk teknik skapat behandlingsmöjligheter, som ännu inte kunnat utbyggas i samma omfattning över hela landet. Här gäller också riksavtal för att underlätta överföringar över landstingsgränserna. Därför avstyrker utskottet reservation 5. När det gäller specialistpersonal inom mödraoch barnhälsovården har utskottet redan tidigare tydligt uttalat att tillgången till specialistpersonal inom dessa sektorer inte får försämras genom en integrering i primärvården. Utskottet har också klart uttalat att man skall kunna nå specialistläkare inom gynekologi och barnmedicin utan remiss från primärvården. Så långt det varit möjligt för mig att utveckla mitt resonemang vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man upphör aldrig att bli förvånad över eller överraskad av sådant man möter i livet. Jag vill säga till Erik Janson att debattens vågor har gått höga när det gäller sjukvården. Erik Janson påstår att vi har ett väl fungerande system med utbyte av tjänster över landstingsgränser, genom att vi har riksavtal och liknande. Vi vet ju att systemet inte fungerar. För i så fall skulle man inte som enskild sjuk behöva belåna sitt hus för att kunna betala ersättning för vård vid Sophiahemmet. Man skulle inte heller behöva ha ett center i Göteborg. Vårt förslag går ut på att den enskilde sjuke själv, om han inte får vård i det egna landstinget, kan ta initiativ och tillsammans med sin läkare söka vård i annat landsting eller hos privat vårdgivare, samtidigt som kostnaden betalas av det egna landstinget. I och för sig är det inte landstinget som betalar, utan det är ju den sjuke själv som har betalat in landstingsskatt. Vi vill ha en lagstadgad rätt för den sjuke att kunna använda sina pengar efter eget skön. Landstingsgubbar och landstingstanter skall inte via ett riksavtal styra när en operation skall utföras. Om man inte är beredd att stödja moderata samlingspartiets förslag, anser jag att kritik mot oss under sjukvårdsdebatter — varifrån den än kommer och även om den tar sig uttryck i starka brösttoner — är märklig och klingar väldigt falskt. Den kritiken skorrar ungefär på samma sätt som tsarens spruckna klocka i Kreml. Jag vill ställa en annan fråga till Erik Janson. Den gäller vårdpersonalens situation. Tror inte Erik Janson att de som väljer viktiga vårdyrken — sjuksköterskor t.ex. — skulle ha en bättre situation om de också hade alternativa arbetsgivare? Om det egna landstinget uppträder drullaktigt mot mig som anställd, vore det väl bra om jag i stället kunde gå till en privat vårdgivare och söka tjänst. Då finge ju landstinget vara så snällt och bli vacker arbetsgivare igen. Monopolsituationen är inte bra för de sjuka. Den är heller inte bra för dem som arbetar inom vårdsektorn.
Herr talman! Erik Janson sade att personalförsörjningen är under bearbetning. Det lät betryggande, men vi vet faktiskt att läget är akut i dag och att det har varit akut under lång tid. Därför är det inte lugnande att höra att personalförsörjningen är under bearbetning. Löner är viktiga, sade Erik Janson vidare, och personalutveckling för att skapa ett ökat engagemang i vården behövs. Jag tror inte att man behöver skapa ett ökat engagemang i vården. Det engagemanget finns redan, det har sköterskor och vårdbiträden visat under år av slit och underbemanning. Kanske har de i stället haft för stort engagemang! Vad som behövs är konkreta handlingar, och jag tror att Erik Janson är väl medveten om det. Vårdkrisen beror heller inte på om man har en god eller dålig organisation utan den beror på bristande resurser, den beror på underbemanning och schemaläggning. Dessutom måste möjligheter till vidareutbildning, befordran och fortbildning finnas. Jag vill också ta några exempel från Stockholm. Man har talat så mycket om besparingar och återhållsamhet inom den offentliga sektorn, och det har gett resultat. Det är detta som i stor utsträckning har lett till den krissituation som vården befinner sig i nu. I dag saknas 2 000 anställda inom vården i Stockholms län. 600 långvårdsplatser, som det egentligen finns pengar till att hålla öppna, är stängda på grund av att det fattas personal. På medicinoch kirurgkliniker ligger 1 200 patienter, som egentligen borde vårdas inom långvården eller inom hemsjukvården. Detta motsvarar ungefär ett av landstingets stora sjukhus. Personalomsättningen ökar stadigt, och varje nyanställd kostar 20 000 40 000 kr. Dessutom tvingas landstinget — det handlar fortfarande om Stockholm — att varje år lägga ut minst 40 milj.kr. på platsannonser. Att se till att få bukt med underbemanningen, att se till att arbetsscheman läggs så att personalen inte sliter ut sig, det är de främsta åtgärder man kan vidta för att vården skall fungera bättre.
Herr talman! Det som Göte Jonsson vill göra med sjukvården är en ganska omfattande systemförändring. Det innebär inte att köer skulle försvinna. När nya behandlingsmetoder, ny medicinsk teknik, nya behandlingsmöjligheter för sådant som människor tidigare inte har kunnat få hjälp med upptäcks har den offentliga sjukvården ett förstahandsansvar att organisera och etablera sådan behandling och vård. När tusentals människor, som tidigare inte har haft möjlighet att få behandling, får en sådan möjlighet, då uppstår köer. En privat vårdgivare som skapar sig en nisch och vill skumma av grädden genom att erbjuda sina tjänster kan aldrig ta det övergripande planeringsansvar som den offentliga sjukvården och samhället gör. Samhället arbetar i kapp de behov som finns, och kan under långa tider, vid många tillfällen och vid vissa särskilda behov få en bra komplettering via privata vårdgivare, och den möjligheten används också i erforderlig utsträckning. Det är inga gubbar och gummor i landstingen som sitter och nickar uppåt eller åt sidan för att säga ja eller nej till en operation. Det är medicinskt mycket kompetent personal som prioriterar med utgångspunkt från medicinska behov. Man har företräde i en kösituation, man är prioriterad eller icke-prioriterad patient med utgångspunkt från sjukvårdsbehovet och inte av ekonomiska skäl. Ekonomin utgör inget hinder att få en komplettering med privatvård om man är prioriterad för det behovet. Det finns heller inte en så utpräglad monopolsituation som den Göte Jonsson beskriver när det gäller sjukvårdspersonal. En sköterska har i dag många arbetsgivare att välja mellan, och då inte bara mellan olika landsting. Landstingen är mycket skickliga på att utveckla sin personalrekrytering och ge ett fortbildningsoch utvecklingsinnehåll för personalen som är attraktivt. Man kan också välja att arbeta inom företagshälsovård, man kan bli skolsköterska och man kan inom den offentliga hälsovården välja många olika specialiteter. Det ger valfrihet för sköterskan och det behöver inte innebära att privatalternativet är det enda som kan förnya och förändra hela situationen. Läkarhusen finns också redan som alternativ.
Herr talman! Valmöjligheterna för den som väljer sjukvården som arbetsfält i dagens Sverige är mycket begränsade, Erik Janson. Vi har statistik på hur stor del av sjukvårdens resurser som går till landstingen. Om man bor i gränstrakten mellan Jönköpings län och södra Älvsborgs län är man så favoriserad att man kan välja antingen Jönköpings län eller södra Älvsborgs län som arbetsgivare. Men över alltsammmans har vi ju det stora Landstingsförbundet. Det finns sannerligen ingen va: frihet när det gäller att välja arbetsgivare. Jag tror, Erik Janson, att detta är en bidragande orsak till rekryteringsproblemen. Om vi inom databranschen hade haft det ordnat på samma sätt, dvs. att Landstingsförbundet hade styrt hela den svenska datautvecklingen, tror Erik Janson att det i ett sådant läge hade varit attraktivt att arbeta i databranschen? Jag är övertygad om att dataindustri och databransch då hade haft samma personalproblem som sjukvården har nu, därför att man hade varit låst till enda arbetsgivare. Det är detta som är problemet, att som anställd inte ha valfrihet. Man sitter ju fast. Spri har gjort en undersökning som visar om de som arbetar i landstingsvården trivs bra eller dåligt. Erik Janson känner säkert till denna undersökning som är ganska ny. Den visar att en mycket stor grupp som arbetar inom landstingsvärlden inte trivs med sin arbetsgivare. Jag tror att det beror på att man är monopolansluten till sitt jobb. Tyvärr är det på det sättet. Det är inte heller så att man vill skumma grädden av sjukvården om man arbetar på Heart Center i Göteborg eller på Sophiahemmet, Erik Janson, utan man opererar ju hjärtsjuka och man opererar höftleder och gör starroperationer. Man försämrar heller inte den offentliga vården med sådana alternativ. När jag talade om att det är gubbar och gummor som styr inom landstingsvärlden menade jag just det förhållandet att prioriteringen görs utifrån de resurser man förfogar över. Det är därför vi har föreslagit att patienten själv skall få välja. Jag beklagar att riksdagen inte i dag kan fatta ett enigt sådant beslut. Med det moderata förslaget hade de hjärtsjuka och andra svårt sjuka i dag fått ett betydligt bättre utgångsläge än de har i morgon när de vaknar och får ha sina åkommor kvar även i fortsättningen.
Herr talman! Jag noterar att Erik Janson inte kommenterade vad jag sade. Jag förstår att han ägnar sin tid åt den som jag också uppfattar som huvudmotståndare i den här debatten, nämligen moderaternas företrädare. Jag skulle i alla fall vilja fråga vad socialdemokraterna har emot att man får till stånd en screening när det gäller att spåra prostatacancer. Det har ju på senare år slagits larm om den höga dödligheten i prostatacancer —22 9o av all manlig cancer är prostatacancer. Prostatacancer har, som jag sade tidigare, gått om bröstcancer som den vanligaste cancerformen. Sju av tio män dör i den här cancern, och det beror på att de kommer till undersökning för sent. Därför har vpk föreslagit en screeningverksamhet för att man på ett tidigt stadium skall kunna spåra den här cancerformen. Eftersom undersökningen är så otroligt enkel att utföra och bara tar en halv minut, så kan ju inte det här vara förenat med några särskilda besvärligheter eller kostnader. Och de kostnader som kan uppstå är någonting som man får tillbaka på grund av minskat mänskligt lidande och genom att resurser spars i ett senare skede. Med hänsyn till de larmrapporter som kommit under senare tid tycker jag att det vore befogat att Erik Janson gav sin syn på det som gäller prostatacancer. Det är nödvändigt att någonting görs i den här frågan nu, och jag skulle alltså gärna vilja ha en kommentar.
Herr talman! Först ett direkt svar till Göte Jonsson på hans direkta fråga till mig, om jag tror att sjuksköterskorna skulle få en förbättrad situation ifall man hade en väsentligt utvecklad privat sjukvård. Nej, jag tror inte att situationen för sjuksköterskorna skulle bli särskilt mycket bättre av det. Vad som kan förbättra sjukvårdspersonalens situation är att de nuvarande sjukvårdshuvudmännen mera tar till vara möjligheten till fortbildning och personalutveckling och att den ekonomiska situationen blir god för sjukvårdspersonalen i dess helhet. Sedan vill jag gärna svara Inga Lantz när det gäller behovet av undersökningar för att kartlägga och klarlägga prostatacancer. Jag tror det är mycket viktigt att man får till stånd en tidig diagnostik av prostatacancer och att detta normalt kommer att ingå i hälsoundersökningar. Så är för övrigt i betydande utsträckning redan fallet, inte minst när det gäller de stora hälsoundersökningar som täcks av företagshälsovård. Det finns också många sjukvårdshuvudmän i dag som arbetar programmässigt med undersökning av förekomsten av prostatacancer. Men det som här har föreslagits är en allmän screening. Utskottet har faktiskt prövat denna fråga tidigare och erfarit att det nu pågår försöksverksamhet för att söka klarlägga vilka lämpliga former som finns för kontroll av prostatacancer. Man bör nog avvakta dessa undersökningar, och närmast ser man framför sig att den nyligen tillsatta beredningen för utvärdering av medicinsk metodik tar sig an prövningen. Det är detta som är grundskälet till att utskottet avstyrker reservation nr 7.

Herr talman! Vi i folkpartiet menar att det är viktigt att även sjuksköterskor får möjlighet att vara ledare, att vara chefer i sjukvården. Det är viktigt av flera skäl: dels därför att många sjuksköterskor är bra chefer, dels därför att det skall finnas karriärmöjligheter, möjligheter till personlig växt, för dem som arbetar inom sjukvården. Det är viktigt att vi kan rekrytera sjuksköterskor och att vi kan rekrytera dem även därigenom att man har möjlighet att i sitt arbete som sjuksköterska få mer och mer ansvar. Det är mot denna bakgrund som vi har föreslagit att riksdagen skall göra en klar markering till förmån för en sådan här utveckling. Nu säger Erik Janson att det här redan är på gång. Men problemet är ju att det tvärtom pågår försök med att inskränka möjligheterna att ge sjuksköterskorna ledningsansvar. Den utredning som har avgivit ett betänkande, vilket regeringen för närvarande bereder och på basis av vilket regeringen har aviserat en proposition, har ju rent av föreslagit att man skall inskränka de möjligheter som för närvarande finns att ge ledningsansvar åt sjuksköterskorna. Det finns alltså mycket goda skäl att bifalla reservation nr 3. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga folkpartireservationer. Men jag vill framför allt tala om ett ställningstagande som utskottet har gjort helt enhälligt. Det är — för vilken gång i ordningen vet jag inte — fråga om en hemställan till regeringen att råda bot på de stora brister som finns inom rättspsykiatrin. Det förhåller sig ju så att vi i lagen har skrivit in ett krav på att den som skall undergå rättspsykiatrisk undersökning skall få göra det inom sex månaders tid. Det står så här i lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål: ”Undersökningen skall utföras med största möjliga skyndsamhet. Skriftligt utlåtande över undersökningen skall avges till rätten inom sex veckor från det beslutet om undersökningen inkom till den klinik eller station till vilken undersökningen hör. Socialstyrelsen äger medge anstånd i särskilt fall.” Verkligheten är emellertid att det praktiskt taget aldrig eller ytterst sällan sker undersökningar inom den i lagen stipulerade tiden, och att den här möjligheten till dispens i särskilt fall har förvandlats till en praxis, så att det i ett mycket stort antal fall medges dispenser. Detta är helt i strid med vad som är inskrivet i den svenska lagen. Det här har påpekats många gånger. Det har påpekats av JO, det har påpekats av riksdagen. Senast vi var inne på denna fråga skrev riksdagen till regeringen och sade att vi kan inte vänta på den nya propositionen om psykiatri — de här missförhållandena måste åtgärdas omedelbart. Nu återkommer utskottet med en enhällig skrivning och säger att de resurser som finns tillgängliga för dessa undersökningar fortfarande är otillräckliga, och vi kräver av regeringen omedelbara åtgärder. Jag skulle vilja med stor kraft understryka att om inte det här många gånger av riksdagen upprepade kravet tas på allvar, så måste vi på något annat sätt göra regeringen uppmärksam på att nuvarande missförhållanden inte får bestå. Herr talman! Börje Hörnlund gav oss en beskrivning av hur frågan om thoraxkirurgi hade hanterats inom Landstingsförbundet. Får jag som komplettering av vad han sade påminna om att även riksdagen har ägnat frågan om thoraxkirurgi — och thoraxkirurgi i Umeå — en viss uppmärksamhet. För två år sedan reserverade sig folkpartisterna och centerpartisterna i riksdagen till förmån för en motion av Rune Ångström om att man skulle bygga upp thoraxkirurgi i Umeå, och i fjol vände sig en enhällig riksdag i en framställning till regeringen med ett tillkännagivande, där man sade att det inte fanns något hinder för att utveckla thoraxkirurgi i Umeå. Det har alltså i riksdagen bedrivits en viss aktivitet i den här frågan.

Herr talman! Mitt inlägg skall bli mycket kort. Jag vill bara som ledare för den socialdemokratiska gruppen i utskottet stryka under det som ordföranden har sagt om rättspsykiatriska undersökningar. Det är helt otillständigt att det får fortgå så som det gör. Något måste göras. Vi bryter från samhällets sida mot den lag vi själva har skapat.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 14 behandlas motionskrav om vissa ändringar i planoch bygglagstiftningen och vissa fastighetsbildningsfrågor. Vi står från centerns sida bakom huvuddelen av betänkandet. På tre punkter har vi emellertid skiljaktig mening. Det gäller för det första de handikappades ställning i samhällsplaneringen, för det andra lovpliktens omfattning för vattenoch avloppsanordningar och för det tredje sakägares möjlighet att få ersättning för förrättningskostnader. I centerns partimotion Bo513 tar vi upp frågan om de handikappades möjligheter att påverka samhällsplaneringen. Deras möjligheter att påverka har ökat i och med planoch bygglagstiftningens tillkomst. Vi menar 62 emellertid att det som nu stadgas inte är tillräckligt. Att de handikappade har möjligheter att påverka hur samhället planeras är så viktigt att det bör prövas hur dessa möjligheter ytterligare kan förbättras. Jag vill härmed yrka bifall till reservation 4. I reservationerna 9 och 10 berörs bygglovspliktens omfattning för vattenoch avloppsanläggningar. I den nuvarande lagstiftningen råder en skillnad i lovplikt för va-anläggning i fråga om småhus som är anslutna till det kommunala va-nätet beroende på om huset ligger innanför eller utanför samlad bebyggelse. Ligger huset inom samlad bebyggelse och är anslutet till kommunalt vattenoch avloppssystem krävs det bygglov. Ligger huset däremot utanför samlad bebyggelse behövs inte bygglov för att installera eller väsentligen förändra anordningar för vatten och avlopp. Om huset ligger utanför eller innanför vad man kallar samlad bebyggelse är i detta sammanhang fullständigt ovidkommande. Det är själva anordningen och förhållandet om huset är anslutet till kommunalt vattenoch avloppssystem eller inte som bör styra bygglovsplikten. Ett förbiseende har förmodligen skett vid utformningen av den nya lagen.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 I reservation 10 behandlas lovpliktens omfattning för va-anordningar utanför byggnad. Det är en folkpartimotion som ligger bakom förslaget att man skall ändra det aktuella lagrummets ordalydelse. Förslaget berör samma lagrum som jag nyss tog upp när det gällde reservation 9. Även här finns en oklarhet i lagen som har uppstått oavsiktligt, såvitt jag kan förstå. Ett tillrättaläggande bör därför göras även i detta fall. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 10. I reservation 12 tas frågan om sakägares möjlighet att få ersättning för förrättningskostnader upp. I motion Bo419 av Nils G Åsling framförs förslag om att förbättra sakägares ställning i förrättningsförfarandet. Detta är en komplicerad materia, men det får inte hindra att man ger sig i kast med dessa problem. Hittills har regeringen tvekat. Fastighetsbildningsutredningen har behandlat detta och lagt fram förslag till förbättringar av sakägares ställning i detta fall. Vi anser att såväl utredningen som motionären har rätt i sina krav på förbättringar. Vi menar därför att regeringen bör lägga fram sådana förslag till förbättringar som framförs i motionen och i fastighetsbildningsutredningen. Jag ber därmed att få yrka bifall till reservation 12. Låt mig sedan något kommentera reservation 14 om fastighetsbeteckningsreformen för Kopparbergs län. Detta är en fråga som vi har diskuterat i denna kammare i åtskilliga år. Diskussionen startade långt innan jag kom med i sammanhanget. Alltsedan vi från centern började driva kravet på att bevara sockennamnen i fastighetsbeteckningsreformen har detta krav gjort landvinning efter landvinning. Inte minst har kravet aktualiserats i arbetet med genomförandet av fastighetsbildningsreformen och medfört att man lyssnat på den kritik som framförts. Detta har gjort det möjligt att bevara våra gamla ortnamn och i många fall även sockennamn. Kraven i den motion som reservation bygger på syftar till att göra ytterligare en landvinning på detta område för att bevara sockennamnen i Kopparbergs län. Det tycker vi från centern är bra. Därför har vi anslutit oss till kravet på tillstyrkande av denna motion.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
Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 14 behandlas ett antal motioner rörande planoch bygglagen samt vissa fastighetsbildningsfrågor. Moderata samlingspartiet var kritiskt till att ett helt nytt lagverk infördes när PBL antogs. Vi ansåg att en reformering av den befintliga byggnadslagstiftningen hade varit bättre. Eftersom PBL nu trätt i kraft, föreslår vi att ändringar företas inom ramen för PBL. Jag vill här ange de huvudsakliga synpunkter som bör vägleda det arbete med en reform av PBL som vi anser att regeringen snarast bör inleda. Äganderätten utgör en viktig del i en demokrati och måste därför respekteras. Den som äger fast egendom bör också få utnyttja den så långt det är möjligt av hänsyn till grannar och andra med berättigade intressen. Om det finns behov av inskränkningar i äganderätten så bör ägaren kompenseras genom ersättning. I konsekvens med detta bör systemet med genomförandetider avskaffas och byggrätten gälla utan tidsbegränsning. Vidare anser vi att de obligatoriska översiktsplanerna bör avskaffas och ersättas med ett system, där kommunen själv får bestämma vilka översiktliga studier som den vill genomföra. Kravet på områdesbestämmelser bör avskaffas. Dessa innebär bara skyldigheter för den enskilde, men inga rättigheter. Finns det behov av att markanvändningen regleras får det ske med detaljplaner. Men detaljplaner får å andra sidan inte användas för att reglera bort näringsfrihet och konkurrens i detaljhandeln. Inte heller bör detaljplaner användas för att bestämmma vilka upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar det skall vara. För att få en väl fungerande bostadsmarknad är det efterfrågan och hyresgästernas önskemål och behov som bör avgöra upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. : Införandet av kvalifikationsgränser för intrångsersättning är inte förenligt med demokratiska rättsprinciper och utgör ett hot mot äganderätten och bör därför avskaffas. Varje markägare bör garanteras full ersättning vid intrång. Försörjningsproblemet när det gäller permanentbostäder i skärgårdsområdena får till stor del tillskrivas den restriktivitet som skärgårdskommunerna tillämpat när det gäller privata fritidsbostäder. Genom att tillgången på mark för fritidsbostäder varit otillräcklig har priserna på befintliga bostäder drivits i höjden av fritidshusköpare, vilket har fått till resultat att ortsbefolkningen på grund av höga fastighetspriser utestängts från marknaden. Att införa ytterligare regleringar i form av ändringar i förköpslagen eller liknande regleringsåtgärder löser inte problemen. I stället bör kommunerna stimuleras att ställa mark till förfogande för ökad bostadsproduktion för både permanentboende och fritidsändamål. Redan kort tid efter det att PBL trätt i kraft började den genomgripande regleringslagstiftningen uppvisa brister. Den tidigare byggnadslagstiftningen gav utrymme för viss flexibilitet som medgav att undantag från bestämmelserna kunde göras i särskilda fall. Man kunde på så sätt förverkliga projekt som inte kunde förutses när planerna en gång kom till. Genom den synnerligen restriktiva inställningen till mindre avvikelser som präglar PBL har regleringarna delvis gått i baklås. Det lilla utrymme som finns för att medge mindre avvikelser ger inte det handlingsutrymme som ibland behövs för att smidigt och praktiskt kunna uppnå en tillfredsställande lösning. Resultatet har blivit totalstopp i kommunerna, förvirring eller att kommunerna och markägarna tvingats bekosta dyrbara planändringar för att ordna bagateller. Vi noterar att regeringen har frågorna under övervägande, men vi föreslår att våra synpunkter ges regeringen till känna för att understryka nödvändigheten av förändringar. När det gäller ”lovfria komplementbyggnader”, s.k. Friggebodar, förordar vi att byggnadsarean får uppgå till 15 m?. På så sätt kan byggnaderna i många fall ges en mera tilltalande utformning, och användningsområdet kan utökas. Av samma skäl vill vi tillstyrka att komplementbyggnader till småhus generellt kan ökas från 10 m? till 15 m? och att det utanför samlad bebyggelse inte bör råda någon lovplikt alls för sådana komplementbyggnader. Herr talman! När det gäller fastighetsbeteckningsreformen vill jag anföra följande. Fram till senare hälften av 1970-talet har landets fastighetsoch inskrivningsregister förts i böcker. Fastighetsdatareformen, som riksdagen fattade beslut om 1968 och 1970, innebär att ett för land och stad enhetligt ADB-baserat fastighetsdatasystem successivt byggts upp som ersätter de manuellt förda fastighetsoch inskrivningsregistren. Reformen har genomförts länsvis i två femårsetapper. Vid införandet av reformen förutsattes att man skulle slå vakt om namnen i de dåvarande registren och att beteckningsbyten skulle ske med stor försiktighet, bl.a. för att de kulturvärden som namntraditionen representerar skulle bevaras. Förutom att det ur kultursynpunkt är nödvändigt att bevara sockennamnen vid fastighetsregistrering utgör sockennamnen också viktig information till såväl gemene man som allmänheten när det gäller fastighetens placering i verkligheten och inte bara i ett dataregister. Fastighetsdatareformens införande och dess utformning har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Bl. a. har frågan om socken eller kommun skall vara registerområde tagits upp. Riksdagen har avvisat motioner om att socken i stället för kommun skall vara registerområde. I bil. 13 i årets budgetproposition anges att förberedelsearbetet med anledning av införandet av fastighetsdatareformen kommer att inledas i bl.a. Kopparbergs län. Herr talman! Jag har med anledning av detta i en motion begärt att sockennamn skall ingå i fastighetsbeteckningen vid övergång till dataregistrering i Kopparbergs län. Att låta socken vara registerområde torde numera inte vara möjligt. En utskottsmajoritet har avstyrkt motionen med hänvisning till att fastighetsdatareformen framskridit så långt och att den inte störningsfritt kan genomföras om principerna ändras. Utskottsmajoriteten anför vidare att fastighetsdatareformen har den största betydelse för bl.a. kreditväsendet och fastighetsomsättningen. Jag finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna så öppet visar sin nonchalans mot tradition och kulturella värden i vårt samhälle. Det är, herr talman, viktigt att vi inte avhänder oss viktiga och värdefulla kulturvärden när vi tar ny teknik i anspråk. Datatekniken ger en unik chans att anpassa informationssökningssystemet till olika uppställda krav. Den medger flexibilitet, som vi i detta fall kan ta till vara om viljan finns. Jag finner, herr talman, inte någon anledning att falla till föga för de stelbenta och byråkratiska argument som utskottsmajoriteten har framfört. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3, 5, 7, 8 och 14.

Herr talman! Bostadsmarknaden är en av de mest reglerade sektorerna i Sverige i dag. Det finns en lång rad statliga och kommunala instrument som styr byggandet i olika avseenden. Regelsystemet har med åren blivit så omfattande och svåröverskådligt att ytterst få — om någon — har överblick över och kunskap om alla bestämmelser. Utvecklingen har gått så långt att man faktiskt kan påstå att regelverket föder sig självt. Det finns en uppenbar risk att det blir så detaljerat att de väsentliga regleringarna, sådana som måste finnas, skyms av oväsentligheter och smådetaljer. Byggnormer av olika slag har fått en sådan omfattning att de ur olika aspekter nödvändiga reglerna i det närmaste drunknar i en flod av detaljregleringar. Det föreligger stor risk för att det omfattande och svåröverskådliga regelsystemet medför ökade kostnader för bostadssektorn — kostnader som den boende till sist får betala. Utgångspunkten för utformningen av byggnormer bör, enligt folkpartiets mening, vara att regleringen endast omfattar sådana krav som är nödvändiga med avseende på de boendes hälsa och säkerhet, regleringen av energifrågor samt handikapptillgänglighet. Planoch bygglagen har varit i funktion i snart ett år. Under hela reformarbetet betonade folkpartiet vikten av en ny och modern lagstiftning på detta område, men vi ansåg också att regeringens förslag hade så allvarliga brister att det måste avslås och ersättas av ett nytt förslag. I vår reservation till bostadsutskottets betänkande 1986/87:1 angav vi ett flertal punkter, där vi anser att planoch bygglagen har brister. Våra förslag till förändringar har främst syftat till att stärka den enskildes ställning. Vi anser att lagen har sådana brister att det redan nu finns anledning att göra en översyn, som bl.a. bör syfta till följande förändringar: Den enskildes ställning bör framhävas tydligare. I stället för att i lagen skriva att mark får bebyggas om det är lämpligt ur allmän synvinkel bör lagen utformas så, att det finns en rätt att bygga men att den kan inskränkas beroende på allmänna intressen. Härigenom utformas lagen i enlighet med Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Vi menar vidare att genomförandetiderna normalt skall vara 15 år. Minimitiden skall vara tio år, och någon maximitid skall inte finnas. Kommunerna skall inte ges möjlighet att utan normalt expropriationsförfarande lösa in mark som inte har bebyggts sedan genomförandetiden har löpt ut. Kommunernas möjligheter att besluta att åtgärder får vidtas utan krav på bygglov bör utökas väsentligt, t.ex. avseende byggande av garage, förråd och bastu. Det skall inte vara möjligt att i en detaljplan reglera handelns utveckling. Jag skall strax återkomma till detta. Klimatdata bör beaktas vid bebyggelseplanering. Att energiförsörjningsproblemen blir stora i framtiden är vi alla väl medvetna om i dessa dagar. Det är därför viktigt att använda sig av alla till buds stående medel för att spara energi. Samtidigt har det under senare år vuxit fram en allt starkare medvetenhet och kunskap om vikten av att ur energihushållningssynpunkt beakta klimatologiska förhållanden vid placering och utförande av byggnader. Det gäller att ta hänsyn till orientering i väderstreck, vanligen rådande vindförhållanden, befintlig växtlighet, områdets typografi och antal soltimmar samt byggnadens utformning med avseende på t.ex. skuggande byggnadsdelar etc. Genom att man redan vid bebyggelseplaneringen tar hänsyn till klimatdata av detta slag skapas förutsättningar för att byggnaderna placeras på ett sätt som främjar god energihushållning. Att använda sig av klimatdata är ett sätt att försöka nedbringa energiförbrukningen. Genom planoch bygglagen kan kommunerna i sina detaljplaner reglera byggnaders användning. Vi tar upp detta i reservation 2. Det är samtidigt viktigt enligt folkpartiets uppfattning att etableringsfrihet, konkurrens och näringsfrihet får råda. Dessa element ingår i den marknadsekonomi folkpartiet eftersträvar. Etableringar av exempelvis affärer föregås ofta av ganska omfattande marknadsundersökningar, men det är först i efterhand som det kan konstateras om en etablering varit riktig eller inte. Svaret får man först när man ser om konsumenterna använder sig av de tjänster som erbjuds eller ej. Det är med andra ord konsumenterna som enligt vår uppfattning skall avgöra vad som är lämplig lokalisering av handeln. Jag yrkar bifall till reservation 2. I motion Bo422 har Ulla Orring pekat på ett problem som gäller kallelseförfarande vid fastighetsbildningsförrättningar. Vi behandlar detta i reservation 13. Det kan synas vara tillfredsställande, som utskottsmajoriteten säger, att hänvisa till och avvakta den översyn som pågår inom lantmäteriverket när det gäller kallelseförfarande vid fastighetsbildningsförrättningar. Men där har ännu ingen förändring skett trots att fastighetsbildningsutredningen redan 1986 påpekade det allvarliga med nuvarande kallelseförfarande. Utredningen ansåg att om man ville undvika rättsförlust för den enskilde borde en reformering av gällande regler äga rum. Ulla Orring pekar i sin motion på ett sakläge. Det handlar om en änka och hennes son som har en fastighet i Sävar, Umeå. Fastigheten ägs till en tredjedel av mor och son och till två tredjedelar av två andra. Dessa fick kallelse till ett sammanträde om en vägförrättning. I kallelsen stod att bl.a. följande frågor skulle behandlas: vägsträckning och standard, kostnader och bidrag samt båtnadsområdets avgränsning. Vidare stod det att man skall bilda samfällighetsförening, varvid bl.a. stadgar skall antas och styrelse väljas. Kvinnan i fråga — hon är sjuklig och sonen handikappad —- ringde och meddelade muntligt till den bybo hos vilken förrättningen skulle gå av stapeln att varken hon eller sonen skulle infinna sig. De önskade inte någon väg, eftersom de hade sin utfart och kommunikation åt det motsatta hållet. Hon trodde att detta meddelande skulle vara tillräckligt och att hon därmed klart hade markerat att hon inte önskade delta i vägprojektet. Märk väl att i kallelsen angavs ej att beslut skulle fattas om allas medverkan i projektet och att den som inte motsatte sig skulle vara med att betala. Kallelsen ger inte den som ej är van vid att handskas med myndigheter tillräcklig upplysning. Familjen kallades ej när förrättningen vid ett senare tillfälle avslutades. Myndigheten tog ej heller direkt kontakt med familjen. Saken uppenbarades först när mor och son tillställdes ett krav på förrättningen och då vardera mor och son påfördes en kostnad på 12 000 kr. Och inte nog med detta: även framdeles är de skyldiga att betala byggkostnader och underhåll till kostnader som är svåra att förutse. Kvinnan har skrivit till justitieministern, vars svar är till intet förpliktigande. Justitieministern skriver bl.a.: Ditt fall har på ett klargörande sätt belyst det nuvarande regelsystemet i praktisk tillämpning. Vi menar att man måste ändra på detta tingens förhållande. Jag yrkar bifall till reservation 13. Slutligen, herr talman, tar vi i reservation 10 upp lovpliktens omfattning för va-anordningar utanför byggnad. I planoch bygglagen talas i dag om lovplikt endast när det gäller vatten och avlopp i byggnad. Utanför byggnad och fram till anslutningspunkten vid tomtgräns råder inte någon lovplikt. Det finns risk för att det kommmer att trassla till en hel del i framtiden om man inte har lovplikt beträffande ledningarna, eftersom man då inte vet hur de är dragna. Det kan röra sig om ganska stora områden. Det kan vara ledningar på upp mot flera hundra meter i ett bostadsområde, där således inte någon lovplikt råder. 8 kap. 1§ bör därför ändras i enlighet vad som föreslås i reservation 10. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Jag skall i detta sammanhang uppehålla mig vid ett par frågeställningar som har att göra med de reservationer där mitt namn finns med. Men först skulle jag vilja kort kommentera frågan om fastighetsbeteckning och sockennamn. Det är en gammal fråga, som också utskottets ordförande erinrade om inledningsvis här. När jag för min del har tagit ställning på det sätt som jag gjort, dvs. för utskottsmajoriteten, har jag gjort det mot bakgrund av de diskussioner som jag varit med om under tidigare år. En reform av det här slaget måste få tid på sig att kunna genomföras.

Enligt min uppfattning skulle det kunna innebära betydande olägenheter, förseningar, extra kostnader m.m. om fastighetsbeteckning med sockennamn skulle göras till regel och norm för det överföringsarbete som pågår. Den kulturhistoriska aspekt som har tagits upp i motionen kan tillgodoses utan att man gör den här förändringen. Sedan till de två reservationer som anknyter till en vpk-motion beträffande handikappades och handikapporganisationers rätt i fråga om remissoch samrådsförfarande enligt planoch bygglagen.

I den nya lagen har klart sagts ut att den skall främja jämlika levnadsförhållanden och skapa förutsättningar för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det finns exempel som visar att man i en del kommuner inte tillräckligt har beaktat bl.a. krav på hissar, orienterbarhet för synskadade och handikapptillgänglighet över huvud taget. Handikapprörelsen har för sin del uttryckt oro över detta. Det är motivet för den motion som vi har väckt från vpk och för reservation 6, som jag vill yrka bifall till. Dessutom vill jag yrka bifall till reservation 4, som handlar om de handikappade och samhällsplaneringen och som utskottets ordförande redan har kommenterat.

Herr talman! Jag måste fråga Tore Claeson hur han kan påstå att tillägg av sockennamn vid fastighetsregistreringen inte skulle tillföra någonting. Det är ett påstående som jag inte kan förstå. Så mycket mer dyrbart behöver det inte bli. Datorn ger oss ju oanade möjligheter att enkelt och billigt vara flexibla just beträffande register. Därför har jag svårt att förstå varför utskottsmajoriteten är så stelbent och byråkratisk. Det kan inte handla om något annat än ovilja.
Herr talman! Jag sade inte att det inte skulle tillföra någonting. Däremot sade jag att de kulturhistoriska värdena kan beaktas utan att man gör den här förändringen. Jag sade vidare att om man skulle genomföra den reformen skulle det dels kosta mycket pengar, dels förorsaka betydande förseningar av hela reformarbetet. Det var ungefär de argument som jag anförde — inte det Margareta Gard tog upp.
Herr talman! Att det skulle kosta så mycket pengar har jag svårt att förstå. Jag kan inte heller förstå att det inte skulle tillföra några kulturvärden. Den här frågan har debatterats i vårt län ganska länge och ganska omfattande, och man anser att det är viktigt att få in sockennamnet i registerbeteckningen.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 14 behandlar planoch bygglagen. Det har under den allmänna motionstiden, under flitens tända lampa, författats en rad motioner av riksdagskolleger med stora förväntningar och synpunkter på planoch bygglagen. I stort sett kan man säga att det finns en mycket bred majoritet bakom förslaget att i varje fall i nuläget inte ändra på planoch bygglagen. Det är socialdemokraterna, centern och vpk som står bakom betänkandet, med något enstaka undantag. Planoch bygglagen är en bra lag, som har kommit för att stanna. Möjligheten att ändra på nuvarande lagstiftning skjuts på framtiden. Skälet till majoritetsskrivningarna är för det första att nuvarande lagstiftning har tillämpats under rätt kort tid och för det andra att de signaler som hittills framkommit är långt ifrån entydiga. Att i det läget gå in och snabbt ändra på lagen är vi inte beredda till. Vi tycker att även motionärerna och reservanterna bör hysa förståelse för denna argumentation. Utskottet har under hösten företagit ett antal utskottsresor, bl.a. till Karlstad och Borås. Vi har mött kritik från vissa byggentreprenörer och beställare, som i allmänna ordalag har fört fram kritik mot den ökade besvärsrätten. Antalet sakägare har ju drastiskt ökat — och därmed antalet överklagningar. I princip tycker vi att det är bra att hyresgästerna har fått ökad rätt att föra talan och klaga hos myndigheterna på planer och bebyggelse. Hyresgästerna likställs med egnahemsägare, fastighetsägare och övriga intressenter. Skulle det framdeles visa sig att s.k. okynnesöverklagningar sker, då får väl den saken utvärderas. Det handlar om en svår avvägning. Ibland kan bostadsplaner försenas och kostnadsfördyringar uppstå som til syvende og sidst drabbar blivande hyresgäster. Departementet är observant på frågan och följer den. I betänkandet behandlas också va-lagen och vissa frågor på fastighetsbildningens område. Utskottet tillstyrker en s-motion om preskriptionsreglerna vid olovligt byggande samt en moderatmotion som gäller utredning om möjligheterna att sänka kostnaderna för fastighetsbildning m.m. Med denna allmänna motivering skall jag gå över till att kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet. I reservation 1 återkommer moderaterna med sin kritik av PBL. Det är äganderätten och systemet med genomförandetider som ifrågasätts. Det är översiktsplanerna som bör avskaffas. Det är områdesbestämmelserna som skall bort. Detaljplanerna skall kommunerna inte kunna använda för att exempelvis reglera handel, upplåtelseformer och storleken på lägenheter som får byggas. Kvalifikationsgränserna för intrångsersättning bör avskaffas etc. Vi känner igen argumenten. De är ett eko från det förgångna. I reservation 2 av folkpartiet är andan densamma. Här finns liknande uppfattningar som framförs i reservation 1. Det är nyliberalismen som är lösningen i fråga om den enskildes frioch rättigheter. Genomförandetiderna för detaljplanerna skall vara minst tio år och helst mer. Någon övre gräns skall inte fastställas osv. Även här återkommer man till möjligheten att reglera handeln i detaljplaneringen. Ersättningsreglerna kritiseras. Vidare vill folkpartiet aktualisera ytterligare möjligheter för kommunerna att slopa bygglovsplikt för smärre tillbyggnader. Herr talman! Alla skall ges rätt att utföra mindre omoch tillbyggnader, även om dessa skulle stå i strid med detaljplan eller andra bestämmelser. Påbörjat detaljplanearbete får pågå under högst två år och förhandsbesked skall gälla i minst ett år. Det är det budskap som folkpartiet går ut med. Klimatdata bör beaktas vid bebyggelseplanering, vilket redan sker i dag. Många av förslagen i motionerna är redan i dag tillgodosedda i planoch bygglagen. Det är ett feltänkande som präglar folkpartiets och moderaternas inlägg i debatten. Det gäller bl.a. i fråga om förhandsbesked och byggnadslov, som enligt motionärerna inte skall kunna vägras under längre tid än två år. De krav som reservanterna här framför är redan kända. De har tidigare avvisats av en mycket bred riksdagsmajoritet. Även när det gäller genomförandetiderna för detaljplanerna avvisar vi reservanternas krav. Att helt avskaffa reglerna om genomförandetid eller att utsträcka tidsramarna är enligt vår uppfattning inte bra. Det var ju här vi hade låsningarna i den förra lagstiftningen. Var vi än befann oss ute i landet, så mötte vi problem med inaktuella planer och missnöjda parter i alla led. Det finns överväldigande skäl för att behålla tingens nuvarande ordning beträffande genomförandetidernas längd osv. Det moderata kravet på ett avskaffande av översiktsplaneringen och områdesbestämmelserna är för mig en gåta. Hur skulle det se ut om inte kommunerna upprättade en översiktsplan? Det här är ofta fråga om en lång och tidsödande process. Det är en grundförutsättning både för samhället och för den enskilde att kunna forma vissa givna riktlinjer för den framtida utvecklingen. Så till frågan om att i detaljplan reglera handel. Det är en fråga som ofta berör trafiken till och från försäljningsstället. Det förhåller sig inte så, som folkpartiet genom Biörsmark nyss gjorde sig till tolk för i talarstolen, att detta är en fråga för de fria marknadskrafterna, eller hur han nu uttryckte sig. Det handlar inte bara om kunderna och om marknadsekonomin, herr Biörsmark, utan det gäller också trafikförsörjning och parkeringsfrågor. Det är frågor där kommunen naturligtvis vill vara med och leka och ha ett ord med i laget. Vi tycker att det bör finnas en lagreglering för handeln. Folkpartiets krav på ökad frihet från bygglov kan verka tilltalande vid ett första påseende. Jag har emellertid svårt att förstå reservanterna i denna del. Såsom kraven i motionen är utformade skulle det i många fall leda till ett virrvarr. Avslag på reservation 1 och 2, herr talman. Reservation 3 gäller permanentbostäder. Frågan har tidigare behandlats i utskottet. Riksdagen har beställt en utvärdering av nuvarande bestämmelser. Om ytterligare instrument måste tillföras, i det här fallet beträffande skärgårdskommunerna, så förväntar vi oss att regeringen kommer med ett sådant förslag. Jag vill i detta sammanhang gärna framhålla att vi känner stark oro för den snabba förvandling som sker inom dessa skärgårdskommuner — därav det till regeringen redan gjorda tillkännagivandet. Att i denna del följa reservanternas linje är meningslöst. Länsstyrelserna har ingen mark, utan det är kommunerna som äger marken och som har någonting att säga till omi detta sammanhang. Därför skulle reservanternas krav i denna del klinga ganska ohörda. Vi tror således inte på den linje som reservanterna i reservation 3 förespråkar. I reservation 4 av centern och vpk tar man upp de handikappades situation. Jag vill erinra om att planoch bygglagen ytterst syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden. Stort utrymme ges för de handikappade och deras organisationer att aktivt delta vid utformningen av samhällsplaneringen i stort. Vi har i princip ingen annan uppfattning än reservanterna. Det är och förblir angeläget att boendemiljön utformas så, att alla får tillgång till bostäder, service, handel osv. De nuvarande reglerna är utformade så att de i hög grad stöder en sådan utveckling. Jag yrkar avslag på reservation 4. Reservation 5 är en enda lång klagovisa av moderaterna. De förfasar sig över planoch bygglagens härjningar ute i landet. Moderaterna hyllar den tidigare lagstiftningen, som om denna var ett underverk. Jag citerar ur reservationen: ”Den tidigare byggnadslagstiftningen gav utrymme för en flexibel inställning till planerna genom att undantag kunde medges i särskilda fall från de eljest bindande bestämmelserna.” Jag skall inte citera ytterligare ur moderaternas reservation, herr talman. Det råder väl emellertid inget tvivel om att många av oss i detta parlament minns moderaternas klagan i högan sky över den förra lagstiftningen. Georg Danell, som satt som planminister under viss tid, administrerade den dåvarande lagstiftningen under högljudda klagorop. Antalet dispenser bara växte och växte, och något måste göras. Det var vad vi fick höra på den tiden. Har ni glömt detta, moderaterna och Margareta Gard? I varje fall ger ni sken av det i dag, med tanke på vad ni skriver i er reservation till betänkandet. Moderatreservationen andas missnöje och klagan. Där nämns tvångströjor och att det mer eller mindre skulle råda totalstopp ute i landet. Titta på den senaste statistiken! Det är just nu som byggandet börjar ta fart ute i landet. Planoch bygglagen är en faktor när det gäller att klara dessa frågor. Känner ni er akterseglade, eller vad är det fråga om? Sjung ut! Ibland undrar man om moderaterna i bostadsutskottet följer frågorna ute på fältet. Jag har mött många kommunala företrädare, inkl. moderata kommunalråd och moderata byggnadsnämndsordförande, som har sagt att PBL har kommit för att stanna och att lagen i princip är bra. Jag tror inte att ni har folket ute på fältet med er när ni framför kraven i er reservation. Såsom jag inledningsvis sade följer man inom departementet frågan om överklagningarna med stort intresse. Frågan övervägs således av regeringen, varför några tillkännagivanden från riksdagens sida inte är erforderliga. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation 6 vill vpk utöka sakägarkretsen. Partiet vill införa regler som jämställer handikapprörelsen med hyresgäströrelsen. Vi delar uppfattningen att de handikappade bör ges insyn och medbestämmande. Vi anser emellertid att de handikappade bör kunna ges möjligheter att på sedvanligt sätt föra sin talan i hyresgästeller annan organisation. I reservation 7 vill man öka tillåtna 10 m? till 15 m?. Här kan kommunerna i dag, med stöd av planoch bygglagen, utfärda generella bestämmelser för vilken maxeller minimiyta som skall tillämpas. Sådana utfärdanden kan göras i områdesbestämmelserna. Det som föreslås i reservationen är att slå in öppna dörrar. Jag yrkar avslag på reservation 7 och samtidigt även avslag på Reservationerna 9 och 10 behandlar lovpliktens omfattning när det gäller va-anordningar. I motion Bo535 begärs en lagändring för att undanröja den enligt motionärerna olämpliga ordningen att va-anordningar för småhus utanför samlad bebyggelse skall vara befriade från krav på bygglov även i de fall de skall vara anslutna till det kommunala va-nätet. I motion Bo530 av folkpartiet görs gällande att bygglov inte krävs för va-ledningar i marken utanför byggnad. Motionärerna begär regeringsförslag om ändring i PBL, så att lovplikt skall gälla även för denna del av en var-installation. Som framgår av redogörelsen i betänkandet, herr talman, finns det möjlighet för det allmänna att utöva den kontroll som reservanterna och motionärerna är ute efter. Utskottet förutsätter vidare att frågan blir föremål för närmare studier av regeringen, t.ex. i samband med det arbete med en ny byggnorm som för närvarande pågår på departementet. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet motionen. Jag yrkar därför avslag på reservation 9. Beträffande reservation 10, som gäller lovpliktens omfattning för vaanordningar utanför byggnad, menar vi att departementschefen i samband med sin proposition om planoch bygglagen uttryckligen framhöll att det inte innebär någon ändring i förhållande till den tidigare gällande ordningen. Vid riksdagsbehandlingen gjordes ej heller någon erinran mot propositionen i denna del. Mot denna bakgrund anser utskottet att det inte finns tillräckliga skäl för att tillfoga orden ”i byggnader” i den nu gällande bestämmelsen. Vi menar att detta redan har uppmärksammats. Vi utgår också från att frågan om formulering kan lösas vid kommande överväganden beträffande PBL:s avfattning i skilda hänseenden. Därmed yrkar jag avslag på reservation 10. När det gäller preskription i fråga om olovligt användningssätt föreslår utskottet att riksdagen skall göra ett tillkännagivande. Utskottet tillmötesgår motionärerna och uttalar att det är lämpligt att regeringen återkommer i frågan, eftersom det nu finns vissa oklarheter i preskriptionsreglerna i PBL. Regeringen bör närmare definiera en klarare målsättning. Dispens från va-lagens regler om avgiftsskyldighet behandlas i folkpartireservationen nr 11. Folkpartiet är helt ensamt om detta förslag. Vi i utskottsmajoriteten tycker att det är en helt orimlig tanke som man för fram i denna reservationen. Det här är ingen stor och typisk stridsfråga, vågar jag säga. I folkpartimotionen, som ligger till grund för reservationen, föreslås att regeringen skall ges i uppdrag att utreda ett dispensförfarande för äldre bebyggelse, så att sådan bebyggelse med fungerande va-anordningar skall slippa anslutning till kommunala va-nät. I praxis torde den här frågan skötas ganska bra ute i kommunerna. Den är som sagt ingen stor stridsfråga. Avgiften kan i vissa fall vara närmast symbolisk. Det kan också noteras att va-lagen inte innefattar någon skyldighet för fastighetsägare att ansluta sig till en allmän va-anläggning. Ägarens skyldighet är att betala en viss avgift. Jag yrkar avslag på reservation 11. När det gäller fastighetsbildningsfrågor hemställs i motion Bo411 att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till förenklad lantmäteriförrättning. Utskottet tillmötesgår motionärerna. Motionen får sitt gillande av utskottet, som gör ett uttalande. Utskottet understryker det angelägna i att en utredning om fastighetsbildningskostnader görs, en utredning som också belyser själva förrättningsförfarandet, som utskottet befarar kan hamna vid sidan om. I motion Bo419 aktualiseras frågor om kostnaderna för lantmäteriförrättningar. Utskottsmajoriteten menar att denna fråga redan är uppmärksammad och att lantmäteriverkets pågående arbete bör avvaktas. Utskottet avstyrker därför motion Bo419. Jag yrkar avslag på reservation 12. Så till kallelseförfarandet vid förrättning. I motion Bo422 menar motionären att gällande ordning inte är tillfredsställande. Utskottet påpekar att lantmäteriverket fått i uppdrag att undersöka denna fråga närmare vad gäller tidsutdräkt m.m. Lantmäteriverket är nu närmast inne på att lämna nya myndighetsföreskrifter eller allmänna råd till fastighetsbildningsmyndigheterna. Utskottet är i det läget inte berett att ta något initiativ rörande kallelseförfarandet. Jag yrkar avslag på reservation 13. Slutligen skall jag ta upp reservation 14, som många talare här har varit inne på. I motion Bo430 av Margareta Gard föreslås en annan tingens ordning vad gäller den framtida fastighetsdatareformen. Margareta Gard vill ha en utökning av dataregistret, så att sockentillhörigheten automatiskt finns med vid olika registerförfrågningar. Motionären framhåller främst kulturhistoriska skäl för denna åtgärd. Herr talman! Vi har en tradition i utskottet att så långt som möjligt förena kultur och tradition med modern datateknik. I det här fallet har vi inte kunnat enas. Vi har tidigare gjort ett enda undantag, och det gäller Gotland med dess speciella förhållanden. Sakförhållandet är följande: Fastighetsdatareformen har nu hunnit så långt att drygt 2 miljoner fastigheter i elva län har förts över till fastighetsregistret. Överföringstakten uppgår till ca 330 000 fastigheter per år. En förutsättning för ett fortsatt störningsfritt genomförande av reformen är att anspråken på registrets uppbyggnad och innehåll inte väsentligen ändras. Den enda modifikation som förutsetts kan komma att gälla Gotlands län och kommun. De unika förhållandena där — det finns över 90 socknar i samma registerområde — leder till att samma fastighetsnamn förekommer i mer än en socken i uppskattningsvis drygt hälften av fallen. Vilken lösning som skall sökas för Gotland är ännu inte klart. I Kopparbergs län föreligger inte samma förhållanden som på Gotland. Antalet socknar per kommun uppgår till i medeltal tre, och andelen kollisionsfall kan inte bedömas som särskilt hög. Det förutskickade undantaget för Gotland kan därför inte i dagens debatt åberopas som ett skäl för att göra någon särlösning för Dalarna. I förlängningen av motionärens yrkande ligger därför tanken på en omläggning av reformen såväl för den del av landet där dataöverföringen återstår som för den del där överföringen redan skett. Herr talman! Utskottets skrivning beror inte på någon nonchalans från majoritetens, socialdemokraternas och vpk:s, sida. Det är reella fakta att ett bifall till motionärens yrkande skulle försena dataöverföringen för hela landet. Därför har vi valt att säga att vi inte klarar av en särlösning för Dalarna. Med bl.a. denna motivering beträffande fastighetsbeteckningsreformen för Kopparbergs län avstyrker utskottet motion Bo430 av Margareta Gard. Om det, sedan dataöverföringen avslutats för hela landet, finns behov av att justera innehållet i fastighetsregistret, t.ex. för att ytterligare markera sockentillhörigheten, ja då, herr talman, får denna fråga åter tas upp och bedömas mot bakgrund av de allmänna erfarenheter som vunnits under överföringsarbetet. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 14. Jag yrkar alltså avslag på samtliga reservationer fogade till betänkandet och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Magnus Persson säger att PBL har tillämpats under alltför kort tid för att man skall kunna göra en utvärdering. Ja, om man skall göra en mer omfattande utvärdering, är det klart att tillämpningstiden är ganska kort, men det finns vissa saker som är uppenbara och som man inte behöver ha så lång tid på sig att fundera över, bl.a. det som vi tar upp i reservation 10 om bygglovsplikt för va-anläggningar. Magnus Persson tillstår ju själv att när lagen skrevs var tanken den, att det inte skulle bli någon förändring mot tidigare. Varför då inte uttrycka det i lagtexten? Det enda vi ber om är ju att det som i dag anses vara praxis också skall stå i lagen. Problemet i dag är att det inte gör det. Det är ganska vanligt att bygglovsplikt inte tillämpas när det gäller anslutning av vatten och avlopp mellan hus och anslutning vid tomtgränsen. Det behövs ingen större utredning om det här — det borde man kunna klara av ganska lätt. När det gäller detaljhandeln finns det en hel del exempel ute i landet på hur klåfingriga kommunalpolitiker styr detaljhandeln på olika sätt. I Norrköping finns ett sådant exempel. Det har pågått i många år. Man har försökt förhindra en mycket populär detaljhandel. I förra veckan såg jag att politikerna äntligen hade fallit till föga för trycket från de boende i området, så att denna detaljhandel kan få vara kvar. Det skall inte behöva ta år att avgöra den typen av ärenden. Den ifrågavarande regeln bör avskaffas med det snaraste. Vad gäller storleken på Friggeboden så är det riktigt som Magnus Persson säger att man i en kommun kan tillåta byggande av en Friggebod med en yta av upp till 15 kvadratmeter. Vi menar att detta generellt skulle gälla för Friggeboden — att den skulle kunna få vara upp till 15 kvadratmeter. Friggeboden skulle därigenom få byggas på ett friare sätt.
Herr talman! Det är en intressant upplysning som Magnus Persson ger här, när han säger att de moderata reservationerna är ett eko från det förgångna. Äganderätten tillhör det förgångna. Rättssäkerheten tillhör det förgångna. Med PBL har vi alltså tagit första steget mot att konfiskera egendom. Jag kan inte tolka Magnus Perssons uttalande på annat sätt än att så måste det vara. Sedan säger Magnus Persson när det gäller byggrätterna att det var här vi tidigare hade låsningar. Nej, det var inte några låsningar från deras sida som ville bygga — problemet var att kommunerna satte upp byggnadsförbud. Det är inte alls detsamma som att man nu vill ha byggrätten kvar tills man bygger och inte ha den begränsad. Här finns alltså stora skillnader när det gäller vem det är som sätter upp förbud. När det gäller detaljplaneringen och handeln vill jag säga att det faktiskt sker en detaljreglering av handeln. Det kan inte vara rimligt att man i detaljplan skriver in vilket varusortiment som skall finnas t.ex. på en bensinstation — det har man faktiskt möjlighet att göra. Det motsätter vi oss. Det måste vara kundernas efterfrågan som styr varusortimentet. Magnus Persson säger att vi klagade på den tidigare byggnadslagstiftningen och att vi nu klagar även på PBL. Ja, visst gör vi det. Vi tyckte inte att den gamla lagstiftningen var bra till alla delar, och vi tycker inte heller att PBL är bra till alla delar. Men det finns inslag i båda lagstiftningarna som har fördelar. Därför tyckte vi, när man införde PBL, att det hade varit bättre att ändra i den gamla lagstiftningen. Även Magnus Persson tycker, såvitt jag förstår, att det finns brister men att det nu är för tidigt att åtgärda dem, därför att lagen har varit i kraft för kort tid. Det tycker jag är ett dåligt argument. Anser man att det finns brister skall man omedelbart åtgärda dem. Man skall inte fortsätta med en bristfällig lagstiftning bara för att den är ny. Den argumentationen kan jag inte begripa. På grundval av våra synpunkter när det gäller dispenslagstiftningen sade Magnus Persson att vi moderater inte följer arbetet på fältet. Det gör vi visst! Vi tar till oss av vad man upplever ute i kommunerna. Det finns brister i PBL.

Herr talman!

Hur tokigt det än verkar när jag nu tittar på mina anteckningar uppfattade jag att Magnus Persson sade någonting sådant. Jag måste faktiskt fråga mig om jag hörde rätt. Det skulle betyda att man skall hänvisa HCK som organisation till att vända sig till andra organisationer för att få det inflytande som det vore naturligt att HCK hade. Jag hoppas att Magnus Persson, om han uttryckte sig som jag uppfattade det, ändå inte menar att det skall vara så. Det sägs i PBL att bl.a. handikapporganisationer skall beredas tillfälle till samråd. Handikapporganisationerna har såvitt jag vet för inte så länge sedan uppvaktat samtliga partier och framfört bl.a. synpunkten att man borde beredas samma rätt och samma ställning som exempelvis hyresgästorganisation har. Vi har från vpk:s sida följt upp det, därför att vi tycker att det är ett riktigt krav. Vi framförde det kravet redan då den nya planoch bygglagen antogs. Vi fick inte gehör för det då, och vi har inte fått det i det här betänkandet, men jag kan försäkra att vi återkommer för att slå vakt om de handikappades intressen i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag konstaterar att det inte var det tyngsta argumentationsartilleriet som Magnus Persson riktade mot de centermotioner och reservationer som behandlas i betänkandet. Jag skulle ändå vilja anlägga några synpunkter på de kommentarer han gjorde till de reservationer som vi från centerpartiet här står bakom. Först sade Magnus Persson att det i grunden inte finns några delade meningar mellan reservanterna och majoriteten när det gäller de handikappade och samhällsplaneringen. Det kan jag möjligen tänka mig, men då frågar jag mig varför vi inte kunde ha fått vår motion tillstyrkt. Jag konstaterade i mitt anförande att den nya planoch bygglagen har inneburit klara förbättringar när det gäller de handikappades möjligheter att delta i och påverka samhällsplaneringen. Men det utesluter inte att man måste gå vidare och se om man inte kan ytterligare förbättra dem. För centerpartiets sida har vi den principiella utgångspunkten att det inflytandet måste läggas så lokalt och decentraliserat som över huvud taget är möjligt. När det sedan gäller reservationerna 9 och 10, om lovpliktens omfattning för va-anordningar för småhus, noterade jag att man skall uppmärksamma saken i arbetet med de nya byggnormerna. Jag vill då erinra om att en byggnorm ändå inte kan ta över en direkt lagstiftnings innebörd.

Då kanske vi inte har några delade uppfattningar i sak när det gäller de smärre justeringar som bör göras.
Herr talman! Först några ord till herr Biörsmark. Vi tycker generellt sett att PBL varit i kraft för kort tid för att göra en utvärdering av den och för att företa några revultionerande förändringar i den. Det finns också vissa missförstånd i sammanhanget. När det gäller detaljhandeln har Margareta Gard och Karl-Göran Biörsmark återkommit och sagt att det finns klåfingriga kommunalpolitiker. Vi menar att både trafikfrågorna och exempelvis parkeringsfrågorna kan vara ett skäl till att man måste ha kommunen med som en part när det gäller detaljplanen. Det klarar inte marknadskrafterna ensamma. Den lagbestämmelsen var efterfrågad av många innan planoch bygglagen kom. Jag tror inte heller att den missbrukas i den omfattning som ni här försöker göra gällande. I moderaternas reservation nr 5 t.ex., Margareta Gard, konstruerar man motsättningar som inte finns ute i kommunerna. PBL är bra, och jag tycker att det vore bra om moderaterna vidgade vyerna och blickade framåt i stället för bakåt. Den gamla lagstiftningen är borta, och planoch bygglagen har kommit för att stanna. Tore Claeson, vad jag sade var att handikapporganisationerna har samråd. Det sker i dag ett vidgat samrådsförfarande ute i kommunerna. Men man vill inrätta en regel, och det är kanske just i det stycket vi har delade meningar. En handikappad kan ju vara medlem i en hyresgästförening eller i en egnahemsorganisation och kan även den vägen påverka hur det skall se ut i framtiden. Här tror jag inte det finns några stora delade meningar mellan reservanterna och oss, och det försökte jag uttrycka i mitt anförande. Sedan är det möjligt att man framdeles får titta på det här, om det skall vara ett regelverk. I dagsläget är vi emellertid inte beredda att tillmötesgå reservanterna i den delen. Detta var delvis ett svar till centern också. Beträffande va-pliktens omfattning och byggnormer menar jag att det krävs förändringar både i byggnormen och via lagstiftning framdeles, men inte heller här har vi några stora delade meningar. Sammanfattningsvis kan sägas att planoch bygglagen har verkat alltför kort tid för att vi skall vara beredda att i någon större omfattning gå in och ändra i den. Låt oss avvakta en utvärdering. Ett annat år kanske vi är beredda att tillmötesgå varandra på någon eller några punkter.
Herr talman! Det är inte så, Magnus Persson, att vi begär några revolutionerande förändringar. Det är inte det vi är ute efter — åtminstone inte i flera av reservationerna. Bl. a. i den reservation som vi har tagit upp här om tillståndsplikt för va-anläggning är vi så gott som överens i sakfrågan, nämligen att det kanske hör till och att det har varit så tidigare. Det är denna handlingsförlamning som jag tycker är besvärande, att man inte kan få fram med detta i lagtexten, när det är detta man vill i sak. Då förstår jag inte riktigt varför det skall behövas krystade förklaringar till varför man inte skall göra det. Med litet mer handling hade vi haft den förändringen i lagtexten. Den kommer, det är jag övertygad om. När det gäller detaljhandeln har vi väl litet olika syn, Magnus Persson. Socialdemokraterna är nog litet mer intresserade av att styra och ställa även när det gäller vilka varor människor skall handla och var de skall handla dessa varor. På den punkten tror jag det blir svårare för oss att mötas än när det gäller det första som jag nämnde, nämligen lagregleringen av byggnadslovsplikten för vatten och avlopp. Beträffande detaljhandeln har vi helt olika utgångspunkter. Erfarenheten pekar dock, som jag sade tidigare, på att när trycket blir tillräckligt stort från människorna kommer de ändå att få sin vilja fram, och de kommer även att kunna försvara kvartersbutikerna. Men det skall väl inte behöva ta år för att de skall få rätt? Det skulle kunna hända långt tidigare, om man inte vore så klåfingrig och försökte reglera detaljhandeln.
Herr talman! Magnus Persson säger att vi moderater konstruerar motsättningar som inte finns. Vi har inget intresse av att konstruera några motsättningar, Magnus Persson. Det är bara så att vi upptäcker att det finns svagheter i PBL när vi i kommunerna träffar våra företrädare, och vi vill föra fram detta för att få en ändring till stånd. Det är något konstigt med er socialdemokrater. Endera skall ni ha en lagstiftning som är restriktiv åt ena hållet, eller också inför ni restriktivitet åt andra hållet när ni inför en ny lagstiftning. Det finns ingen riktig logik i detta. Vi vill försöka få en bättre ordning. Sedan skulle jag vilja säga några ord om fastighetsdatareformen och sockennamnen. Visst är det så, Magnus Persson, att om viljan finns så kan man göra på samma sätt i Kopparbergs län som man gör på Gotland. Man frångår ju principerna när det gäller Gotland, och det kan man lika väl göra i Kopparbergs län.
Herr talman! Magnus Persson säger att vi är överens om betydelsen av att handikapporganisationerna får möjlighet att komma med i bilden. Men jag kan inte riktigt uppfatta Magnus Persson på det sättet att han håller med oss. Kvar står ju att han inte håller med om att HCK skall ges den ställning som jag menar att organisationen rätteligen bör ha i de här sammanhangen. Magnus Persson kommer fortfarande tillbaka till att den handikappade, som naturligen tillhör sin organisation och ofta är verksam där, skall behöva vara med i en hyresgästförening — eller egnahemsförening, tror jag Magnus Persson också nämnde -— för att på den vägen föra fram sina synpunkter.

Herr talman! Till Karl-Göran Biörsmark vill jag säga att när det gäller detaljhandeln finns det ideologiska förtecken, så jag tror vi får svårt att enas på den punkten. Där är nog Karl-Göran Biörsmark och Margareta Gard mer allierade. Vi menar exempelvis att tilloch fråntransporterna för vissa näringsställen inte skall behöva utföras som lufttransporter. Jag vet inte hur klåfingriga kommunalmännen är i Norrköping, men jag förutsätter att kommunen i det speciella fallet har velat vara med och diskutera hur trafikföring osv. skall se ut. Och jag tror det är viktigt att ha denna planering och att detaljhandeln kan lagregleras i vissa fall. Det kommer vi att behöva även framdeles. Så till sockennamnen. Det är ju så, Margareta Gard, att om vi nu skulle överföra till Kopparberg det system som är infört för Gotland så kommer strax hela raddan av län. Låt oss nu sjösätta det här och se till att det kommer i varje län, som vi var överens om tidigare. När det är genomfört kan vi gå tillbaka och vara beredda att diskutera om detta försök skall utsträckas eller ej, men låt oss först få det genomfört i hela landet. Sedan kan vi se över sockennamnen. Vet för resten Margareta Gard att det finns 2 500 socknar i det här landet? Det är alltså ingen liten siffra som är aktuell. Tore Claeson talade om de handikappade och samrådsförfarande. Jag har suttit i en byggnadsnämnd, och jag vet att många byggnadsnämnder under en lång följd av år har haft ett samrådsförfarande. Jag tror inte man skall måla ut detta som större än vad det är. Det är möjligt att man i framtiden kommer fram till att detta skall vara en regel, men det är ju just där vi inte är riktigt ense. Vpk vill ha en regel, medan vi säger att vi inte är beredda att ta detta i dagsläget, möjligen i ett senare skede. Låt oss avvakta och få en dialog med kommunerna på detta område!

Herr talman! För några år sedan väckte jag en motion angående ändringar i fastighetsbildningslagen. Mitt förslag i motionen var enkelt: jag föreslog att människor skulle få bosätta sig på landsbygden under sådana förutsättningar som rimligen kan ges då det gäller tomtyta. Motionen väckte en viss uppmärksamhet, dels därför att den var den första med ett sådant förslag, dels därför att många tyckte att det var en ganska onödig framställan. Det var det emellertid inte. De fall som kan åberopas som bakgrund till motionen är många, och de ter sig onekligen ganska egendomliga. Mitt förslag i årets motion i detta ärende är lika enkelt som tidigare. Den motion som jag och mina medmotionärer i år alltså väckt har beteckningen Bo42S5. När det gäller texten hänvisar jag till motion Jo259. Bakgrunden till min första motion i detta ärende, vilken jag väckte för några år sedan, var ett par fall i Värmland som kom till min kännedom. I det ena fallet gällde det en pensionerad lärarinna som ville köpa det gamla skolhus som hon en gång hade arbetat i. Skolan var nedlagd och skolhuset var till salu. Lärarinnan frågade den lantbrukare som ägde marken intill skolan om hon fick köpa ca 3 000 m? hagmark av honom. Det gick alldeles utmärkt. På den marken skulle lärarinnan kunna odla potatis och grönsaker — någonting som väl är av intresse för de flesta människor. Man gjorde alltså upp om affären. Så kom den dag då lantmäteriförrättning skulle göras. En ny fastighet skulle ju bildas. Men lantmätaren sade nej. Lärarinnan fick lov att nöja sig med den ursprungliga skoltomten. Gårdstomten fick omfatta maximalt 3 000 m? när det gällde det gamla skolhuset. I det andra fallet gällde det en familj som redan bodde på landet. Jordsbruksfastigheten intill familjens tomt var till salu. Familjen skulle få köpa till en bit — två tre hektar — av den intilliggande jordbruksfastigheten. Det gick alldeles utmärkt, sade den som representerade det sterbhus som sålde fastigheten. Lantbruksnämnden sade också ja. Den aktuella markbiten behövdes inte för storleksarrondering. Lantmätaren däremot vägrade, med stöd av lagen. När man läser fastighetsbildningslagen på detta område får man en obehaglig känsla av förmynderi. I och för sig kan jag förstå att det finns bevekelsegrunder för en viss styrning. Men den lagtext som återfinns i fjolårets betänkande nr 14 från bostadsutskottet är faktiskt förlegad. Det har också hänt så mycket på detta område att bostadsutskottet i fjol bestämde sig för att säga ja till de motioner som hade väckts i detta ärende. Dessa motioner syftade till att möjliggöra att människor, åtminstone på landsbygden, får äga så pass stor tomt att de har det svängrum som de anser sig behöva. Dessa människor har kanske behov av betesmark för djur — sporthästar är ju populära. Dessutom finns det personer som själva vill odla sin kål, potatis osv. men som på grund av fastighetsbildningslagen ännu inte har fått den möjligheten. Det ställningstagande som bostadsutskottet gjorde i fjol innebar ett tillstyrkande av väckta motioner. Jag vill tillägga att det inte bara var jag som hade motionerat. Man beställde helt enkelt en översyn av lagen. Regeringen gav lantmäteriverket i uppdrag att göra en översyn. En redovisning skulle ha kommit i april. Det framgår av det betänkande som vi nu behandlar och som har samma nummer, alltså nr 14, som betänkandet i samma ärende från i fjol. Men någon utvärdering har ännu inte presenterats av lantmäteriverket. Senast i dag frågade jag genom utredningstjänsten hur det förhöll sig i det avseendet. Samtidigt har vi, skulle jag vilja säga, ett landsbygdsår. Man kan åtminstone säga att det pågår en kampanj som går ut på att få människor att flytta ut till landet, att hålla landsbygden levande, att få oss att se till att det kulturlandskap som håller på att slya igen återupprättas osv. Vi får se till att vi inte tappar tempot i detta sammanhang. Det finns anledning för just bostadsutskottet att säga ifrån. Enkelt uttryckt: Ge signaler till lantmätarna, så att de vet vad som gäller! Visserligen finns det lantmätare som låter förnuftet styra och som medger inte bara ”hästtomter” utan också tomter på flera hektar, som rent av kan benämnas bostadsjordbruk. Men det finns också, dess värre, ganska många lantmätare som håller sig till lagens bokstav och som obönhörligen endast medger tomter av stadsstorlek. Herr talman! Med denna kortfattade beskrivning av ett ärende som faktiskt är ganska omfattande — väldigt många människor berörs ju av detta och dessutom gäller det någonting så väsentligt som just landsbygdens framtid — ber jag utskottet att ge nämnda signaler till dem som arbetar ute på fältet. På det sättet kan vi redan nu få en tillämpning som överensstämmer med vad som förr eller senare måste bli ett riksdagens beslut.
Herr talman! Jag vill bara till Göthe Knutson säga att jag har tagit del av lantmäteriets förslag till lagtext. Förslaget är utarbetat av lantmäteriet i Karlstad, Värmland. För 14 dagar sedan framlades förslaget i Gävle, och det väntas bli presenterat inom kort. Låt mig bara helt kort säga att den föreslagna lagtexten i allt andades den inriktning som Göthe Knutson här har gjort sig till tolk för. Förslaget tillmötesgår alltså motionärernas önskemål i detta avseende. Jag vill sedan bara tillägga att lantmäteriet och flertalet lantmätare redan i dag är införstådda med nyordningen på detta område. Jag tror således att frågan inom kort kommer att få en lösning.

Herr talman! Om jag nu skall vara litet elak mot Göthe Knutson kan jag säga att jag förstår att motionen i fråga blev uppmärksammad. Plötsligt propagerar alltså en moderat för att man skall bosätta sig på landsbygden. Från moderat håll har man ju tidigare drivit en politik som innebär att man vill att människor flyttar från landsbygden. Men så småningom blir det till allvarligt men för landsbygden att de människor som flyttar dit från städerna börjar odla potatis överallt där det finns hagmark. I sak är Göthe Knutson och jag dock inte oense. Den fråga som Göthe Knutson här tar upp är oerhört viktig. Det gäller ju att försöka behålla en levande landsbygd. Jag vill här framhålla att det är väldigt farligt om människor får en känsla av att det hela handlar om någon form av förmynderi från myndigheternas sida. Enligt min uppfattning borde man ha fått göra de avstyckningar som Göthe Knutson här nämner. Vidare tycker också jag, Göthe Knutson, att det är viktigt att man inte tappar tempot när det gäller arbetet med att möjliggöra bildandet av mindre fastigheter, där människor alltså kan odla olika saker eller ha djur på sin fastighet. Sådant bidrar ju till att hålla landsbygden levande. Från utskottets sida hade vi naturligtvis gärna sett att den aktuella utredningen hade varit färdig med sitt arbete. Då hade vi kunnat komma framåt i frågan. Jag vill betona att vi i bostadsutskottet är helt eniga i vår skrivning. Vi har samma uppfattning som motionären. Redan förra året tillmötesgick vi dennes önskemål. Såvitt jag förstår ligger bollen nu hos regeringen. Det är alltså regeringen som har ett ansvar för att frågan förs framåt så snabbt som möjligt. Jag vill gärna betona att vi i bostadsutskottet är beredda att hjälpa till så mycket vi kan för att möjliggöra att frågan löses så snart som möjligt. Det är mina signaler till lantmäteriverket — om sådana skulle behövas och om det som jag säger nu skulle tillmätas någon betydelse.

Herr talman! Utskottsordföranden Agne Hanssons genmäle kan indelas i två avdelningar. Tillåt mig göra den recensionen att den andra avdelningen var bra. Den första avdelningen, med hans beskrivning av moderater som motståndare till bosättning på landsbygden, var däremot inte elak utan ganska fånig. Jag vet inte när utskottsordföranden är född, men han har i alla fall ingen klar historisk blick. Om vi skall ta upp frågan om jordförvärvslagen och vad som har hänt på det området, kan jag upplysa Agne Hansson om att det faktiskt tvärtom är centerpolitiken som i högsta grad har bidragit till att utarma landsbygden, genom storleksrationalisering. Vi moderater har inte alls varit inställda på det — vi har inte ens stött tanken. Vi har drivit på för att få till stånd en ändring av jordförvärvslagen så att landsbygden skall kunna överleva. Jag ber att få hänvisa till åtskilliga motioner från just moderat håll. Nej, det var en dålig beskrivning. Det som sades om odling av potatis på all hagmark osv. bryr jag mig inte om att kommentera. Det säger sig självt att man får lyssna på andemeningen i ett inlägg även här i riksdagen. Dessutom har jag aldrig gett intryck av någon generalisering. Den andra delen av utskottsordförandens genmäle var dock alldeles utomordentlig — det var bra att det blev sagt. Får jag sedan säga till regeringspartiets företrädare Magnus Persson att det är värdefullt att socialdemokraterna nu är så positiva att förslag till lagtext rent av är på gång. Om dessa förslag är skrivna av överlantmätaren i Värmland är jag övertygad om att det blir mycket bra. Sedan får vi hoppas att också lantmäteristyrelsen tar vara på det goda som även denna gång tycks komma från Värmland.

Herr talman! Jag skall gärna ge Elisabeth Fleetwood svar på frågan varför centern har gått med på majoritetens skrivning i detta fall och avstyrkt den moderata motionen. Vi har gjort det därför att vi inte vill begränsa den enskildes frihet till den grad som motionären vill.

Det är innebörden i den nya lagstiftningen, och det vidgar den enskildes frihet i stället för att begränsa den genom en bestämmelse om en fast storlek.
Herr talman! Utskottets ordförande har redan gått in på frågan. Kommunen kan alltså via områdesbestämmelser och/eller detaljplaner göra regleringar. Det är inte mycket mer att orda om den saken. Elisabeth Fleetwood säger att socialdemokratiska politiker alltid har utmärkt sig genom att styra och ställa och leka. Herr talman! Låt mig bara säga att vi tycker att så många som möjligt skall vara med och leka och delta i besluten när det gäller planoch bygglagen — det är därför lagen har kommit till. Men i den debatten har varken folkpartiet eller moderaterna, dvs. inte ens Elisabeth Fleetwoods egna partikamrater, funnits med på barrikaderna. Vi hälsar med stor tillfredsställelse om moderaterna i ökad utsträckning ställer sig bakom den förträffliga planoch bygglagen.

Herr talman! Jag ser fram emot det mötet, Elisabeth Fleetwood. Det är inte så att jag inte har vågat släppa fram en friggebod på 15 m?. Det är ju precis vad jag har gjort, och jag kan även tänka mig att släppa fram en friggebod på 20 m?. Därför förstår jag inte varför Elisabeth Fleetwood stannar vid just 15 m?. Den debatten kan vi gärna ta lokalt, men det går också bra att ta den här i kammaren.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 15 behandlar sju motioner med krav på ändringar i naturresurslagen. Ändringarna berör till övervägande del undantagande av ytterligare älvsträckor för vattenkraftsutbyggnad. Prot. 1987/88:118 De ställningstaganden det här är fråga om är därmed i mycket hög grad miljöpolitiskt betingade. Riksdagens kammare har haft att ta ställning till praktiskt taget identiska förslag i bostadsutskottets betänkanden, såväl 1986 som 1987. Man måste tyvärr konstatera att dessa ställningstaganden därför är väl kända. Det beror på att majoriteten, oftast bildad av socialdemokrater och moderater, hittills inte har lyssnat på den miljöopinion som finns och som bl.a. vi från centern sedan länge arbetat för när det gäller dessa för miljön och naturvården så värdefulla bevarandeintressen. Dock är inte förslagen i årets betänkande helt identiska med tidigare års. På en punkt som gäller Edänge i Mellanljusnan föreligger en förändring i förhållande till tidigare. Ett enigt bostadsutskott föreslår nu att sträckan mellan Laforsen och Arbråsjöarna undantas från utbyggnad. Detta är positivt, eftersom det är ett krav som vi från centern drivit sedan länge. I detta fall gäller teorin om att droppen har urholkat stenen. Sedan regeringen äntligen lyssnat på miljöopinionen och hösten 1987 avslagit en ansökan om utbyggnad, har det nu varit möjligt att skydda Edänge i naturresurslagen. Beslutet om att skydda Edänge är också en stor seger för alla miljövänner och organisationer som sedan länge arbetat för detta krav. Från centerns sida kommer vi naturligtvis som hittills att driva kraven på att också Ammerån, Emån, Hårkan och Voxnan i naturresurslagen skall få förstärkt skydd mot vattenkraftsutbyggnad. Är regeringen och socialdemokraterna förnuftiga och vill man bli trovärdig i miljöfrågorna, bör Ammerån, Emån, Hårkan och Voxnan bli nya Edängefall — ju förr desto bättre. I vissa fall, t.ex. i Emån, hotar en utbyggnad och ansökning om tillåtelse ligger hos vattendomstolen i Växjö. Därför måste man skynda sig att tänka om. I reservation 7 föreslår vi från centern, tillsammans med folkpartiet och vpk med anledning av motionskrav från samtliga dessa tre partier, att Ammerån, Hårkan, Emån och Voxnan bör omfattas av naturresurslagen och undantas från vidare utbyggnad. I samtliga fall väger miljövärdena och bevarandeintressena klart över i förhållande till det relativt ringa energitillskott en utbyggnad skulle ge samt de allvarliga och stora ingrepp i naturen en exploatering skulle föra med sig. Jag behöver bara peka på Emån för att belysa detta. Emån är och bör förbli södra Sveriges nationalälv. Byggs den ut går vi miste om miljövärden som inte finns någon annanstans i södra Sverige. Emån är unik ur flera synpunkter. Den är reproduktionsplats för ett naturligt bestånd av lax och havsöring från Östersjön, som i förhållande till storlek och kvalitet inte enbart är Europas främsta, utan kanske t.o.m. världsbäst. Den genuina Emåhavsöringen kan bevaras åt framtiden endast genom naturlig reproduktion. Emån är också en unik lokal för malen som är utrotningshotad. Emån har också unika sankmarker med betydelsefulla fågelskyddsområden för södra Sverige. Emårn är i den tidigare fysiska riksplaneringen avsatt som ett naturområde av riksintresse. En upprustning och effektivisering av de kraftstationer som redan finns i Emån och som inte påverkar det nuvarande naturliga flödet skulle ge ett Prot. 1987/88:118 krafttillskott som motsvarar två tredjedelar av den kapacitet som fås ut av det 10 maj 1988 utbyggnadsprojekt som nu ligger för prövning i vattendomstolen. Det vore djupt kränkande mot alla miljövänner och mot människorna i bygden att tillåta en sådan skövling av värdefulla naturområden som en utbyggnad av Emån skulle innebära. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7. Herr talman! I reservation 6, som vi från centern tillsammans med folkpartiets representanter i utskottet står bakom, tas upp kraven i centerns och folkpartiet, motioner om ett förstärkt skydd för de fyra huvudälvarna. Vi föreslår att de fyra outbyggda Norrlandsälvarna förklaras som nationalälvar i naturresurslagen.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 Slutligen vill jag, herr talman, ta upp yrkandet i vår kommittémotion, som har beteckningen Bo503 och har Karl Erik Olsson som första namn, om en översyn av hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen. Det är tillfredsställande att regeringen nu är beredd att ta initiativ till en översyn av naturvårdslagstiftningen. Den övergripande naturresurslagstiftningen bör enligt vår mening ange hur resurserna skall förvaltas och inte hur en exploatering skall ske med mindre områden undantagna. Särskilt betydelsefullt är det att ändringar i lagkomplexen görs så att de olika lagarna på miljövårdsområdet kompletterar varandra på det sätt som var avsikten när de skapades. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation I som är fogad till betänkandet. I övriga delar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas tar upp ett antal motioner angående naturresurslagen. Den moderata reservationen nr 3 handlar om bebyggelsen i våra skärgårdssamhällen och om möjligheten att behålla den kulturbygd som finns där och som ur olika synpunkter är betydelsefull för många människor. När naturresurslagen antogs anslöt sig riksdagen till propositionens förslag om att den stora restriktiviteten i fråga om ny bebyggelse i skärgårdssamhällena skulle kunna eftersättas då det gällde komplettering av befintlig bebyggelse. Trots uttalanden från regering och riksdag har den förtätning och komplettering som ansågs lämplig inte kommit till stånd. Vi moderater anser att det är angeläget att skärgårdssamhällena förblir levande och att de även ges möjligheter till en viss utveckling genom en förtätning av de gamla byarna. Riksdagen bör därför upprepa sina tidigare uttalanden och fästa uppmärksamheten på de planeringsriktlinjer som bör vägleda utformningen av skärgårdssamhällena. Kommunerna bör ges utförlig information om hur regeringens och riksdagens inställning är i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! I dessa dagar diskuteras det ofta att svenskarna i alltför hög utsträckning lever på lånade pengar och därmed sätter sig i skuld för framtiden. Nu gäller det inte pengar utan orörda naturtillgångar. Där vill folkpartiet definitivt inte sätta sig i skuld för framtiden. Vi har naturen till låns och skall lämna den vidare till kommande generationer. Detta gäller bl.a. de fyra orörda huvudälvarna — Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven — och andra älvar som behandlas i bostadsutskottets betänkande 15. Riksdagen har under de senaste åren fattat beslut om skydd enligt naturresurslagen för dessa fyra älvar samt för vissa andra outbyggda älvar och vissa älvsträckor. Folkpartiet har därtill flera gånger föreslagit att ytterligare älvsträckor skall skyddas, och vi föreslår därför nu att följande älvar och älvsträckor förs in i naturresurslagen: Ammerån, Klippen, Voxnan uppströms Edsbyn, Hårkan, Emån, Meåforsen och Luleälven samt sträckan mellan Vietas och Stora Lulevattnet. Det finns starka skäl för att bevara samtliga dessa sträckor för framtiden. Som Agne Hansson redan framhållit ingick tidigare även Edänge i Mellanljusnan i denna uppräkning, men en stark opinion har drivit igenom att Edänge undantas för utbyggnad. Vi i folkpartiet känner stor tillfredsställelse över att ett ihärdigt arbete från många olika organisationer och partier, inte minst vårt eget, ledde fram till detta beslut som nu blir stadfäst från den 1 juli 1988. De älvsträckor som har nämnts och som vi också tar upp i reservationerna 7,8 och 9 har debatterats många gånger i riksdagen. Jag skall inte ta upp tiden med tidigare kända argument. Men låt mig ändå liksom Agne Hansson få säga något om Emån i Kalmar län, det sydligaste av de ifrågavarande vattendragen. Det är så sällan någon talar om annat än norrländska älvar. Emårn rinner upp på småländska höglandet, och via den vackra Emådalen rinner den ut i Östersjön vid den kända sportfiskeorten Em. Emån har unika naturområden utefter sina stränder. Både flora och fauna bör skyddas för att nya generationer skall få se och uppleva vad där bjuds. Nedre delen av ån är en värdefull lekplats för lax och öring. Både kommunala och privata insatser har gjorts för att förbättra vattenkvaliteten och miljön utefter stränderna. Emån behöver invallas på vissa ställen för att hindra översvämningar, men den skall bevaras så naturlig som möjligt. Jag hoppas därför att vattendomstolen, där frågan om utbyggnad nu ligger och har legat mycket länge, tar hänsyn till den starka lokala opinionen mot den stora förändring som en exploatering skulle innebära. Folkpartiet tar i motion Bo504 upp frågan om vattenkraftens roll i energibalansen. Folkpartiets uppfattning är här entydig: älvutbyggnadsepoken är slut. Den beslutade utbyggnadsnivån om 66 TWh bör nås i första hand genom ombyggnader och effektiviseringar. Denna nivå skall ses som det slutliga riktvärdet för vattenkraftsproduktion och bör alltså inte höjas. Detta framgår av reservation 5, som jag yrkar bifall till. Herr talman! För att ytterligare markera skyddet av de fyra huvudälvarna samt vissa andra älvar bör dessa enligt samma motion förklaras som nationalälvar. En sådan åtgärd skulle göra det möjligt att skydda inte bara själva älvarna utan även miljön i deras närhet. Vi har ju så många nationalparker — varför inte också nationalälvar? Jag yrkar bifall till reservation 6. Riksdagen behandlade så sent som i december 1987 en folkpartimotion om att naturvårdsverket skulle ges ansvaret för naturresurslagen på central nivå. Detta ansvar ligger för närvarande hos planverket. I den förestående omorganisationen till planoch bostadsverk borde lämpligen hushållningen med naturresurser föras över till det verk som har hand om miljöfrågorna. Det finns ett starkt samband mellan dessa två viktiga områden. Riksdagen avslog förslaget i december, men precis som i Edängefallet har vi kommit igen och framhåller i reservation 4 fördelarna med en sådan överföring till naturvårdsverket. Det återstår därför att yrka bifall till reservation 4 liksom till reservation 2, i vilken folkpartiet vill öka skyddet mot mineralutvinning inom de obrutna fjällområdena, samt i övrigt till utskottets hemställan.